Fru talman! Thomas Morell har frågat mig om jag och regeringen avser att vidta några åtgärder för att skärpa lagstiftningen kring manipulation av färdskrivare. Vi ska ha ordning och reda på vägarna. Detta har varit en av de viktigaste delarna för regeringen på transportområdet. Transportstyrelsens förslag avser att förtydliga systemet med kontroll och sanktioner vid manipulation av färdskrivare. Redan i dag finns det lagstiftning som kan tillämpas när det gäller förfalskning av färdskrivardiagramblad och manipulation av färdskrivare. Fusk med kör och vilotider är förenat med betydande risker ur såväl arbetsmiljö som trafiksäkerhetssynpunkt och leder dessutom till snedvriden konkurrens. Regeringen beslutade därför våren 2021 om nya sanktionsavgifter till exempel när föraren tillbringar sin normala veckovila i fordonet. Regeringen har steg för steg gjort det svårare och dyrare för oseriösa transportföretag att fuska. Jag kommer att fortsätta att arbeta för att säkerställa ordning och reda på vägarna och bekämpa brottslighet.
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet! Det är ett par saker i svaret som jag vill uppehålla mig vid, till att börja med. Statsrådet sade: Vi ska ha ordning och reda på vägarna. Detta har varit en av de viktigaste delarna för regeringen på transportområdet. Jag är den första att hålla med om att det ska vara ordning och reda på vägarna, bland annat för att konkurrensen ska vara sund mellan åkeriföretagen men också för att säkerställa att vi har en säker trafik och att förarna har en social tillvaro där de kan umgås med familj och vänner. Det är de tre viktiga pelarna i den här lagstiftningen: sund konkurrens, trafiksäkerhet och förarens sociala situation. Det är på de tre benen som lagstiftningen om kör och vilotider vilar. När man manipulerar färdskrivaren åsidosätter man alla tre delarna. Detta påverkar naturligtvis möjligheten för de sunda åkerierna att överleva. Det gör att alla vi andra som är på vägen utsätts för fara. Var och en inser ju vad som kan hända om en förare sitter och kör långt utöver det som är tillåtet. Den värsta som jag varit med om att ta, när jag var på trafikpolisen, hade kört i 55 timmar utan godkänd vila. Nu finns det ingen människa som kan sitta och köra bil i 55 timmar på raken. Föraren hade stannat ett par timmar i taget och vilat och sedan fortsatt att köra. Så länge det inte dyker upp någon godkänd vila räknar man ihop körtiden, och vi fick ihop 55 timmar. Under förhöret somnade föraren - det stannade ju av inne i kojan, där vi hade förhöret. Vad hade hänt om han hade fått fortsätta att köra i en eller två timmar till? Då kunde han ha kört över någon. Trots att regeringen har ambitionen att det ska vara ordning och reda på vägarna förstår man inte innebörden i detta. Man förstår inte vikten av att stävja den typ av verksamhet där man sätter systemet ur funktion. Det är ju det man gör när man går in och manipulerar färdskrivaren. Som jag brukar säga: Det har aldrig varit så enkelt att fuska som det är nu. Så är det av flera skäl. Den digitala färdskrivaren erbjuder den möjligheten. Jag var med när den skulle introduceras 2006. Introduktionen blev uppskjuten vid ett par tillfällen för att man inte kunde säkerställa funktionen. Det var för enkelt att gå in och manipulera. Dessutom var funktionen osäker i själva färdskrivaren. Det är lika enkelt att göra detta i dag. Jag har också förstått av svaret att det är viktigt med den smarta färdskrivaren. Men den är lika enkel att manipulera. Har man bara kunskapen slår man ut systemet. Det är därför som det är så viktigt att vi har en fungerande vägkontroll. Sedan är det en del av svaret som jag inte blir klok på, men detta kanske statsrådet kan förklara för mig. Statsrådet sa: Regeringen beslutade därför våren 2021 om nya sanktionsavgifter till exempel när föraren tillbringar sin normala veckovila i fordonet. Vad har det med manipulerade färdskrivare att göra? Man kan ju ta sin veckovila i fordonet alldeles oavsett om färdskrivaren är manipulerad eller ej. Det svaret är ovidkommande för det ämne som vi diskuterar.
Fru talman! Jag tackar Thomas Morell, och jag tror att vi är alldeles överens om att det krävs en väl fungerande kontrollverksamhet och att det är viktigt med ordning och reda på våra vägar. Jag har systematiskt sedan jag tillträdde som infrastrukturminister arbetat med just detta. Det är ett reformarbete som vi inte sett maken till, med klampning, med sanktionsavgifter, med beställaransvar, med vinterdäckskrav, med ett framförhandlat mobilitetspaket där utstationeringsdeklaration ska gälla från dag ett och inte minst med utökade poliskontroller. Jag tror att det var en 470-procentig ökning av poliskontroller i vissa slag. Men vi tittar också på en framtida organisation för att få en förbättrad kontrollverksamhet. När det gäller färdskrivare delar jag uppfattningen att det är svårt. Vi försöker ligga steget före med både lagstiftning och ny teknik. Men även när det gäller de gps-baserade smarta färdskrivarna kan det finnas risk att man hittar vägar att omprogrammera och manipulera. Så är det med all brottslighet. Men jag tror att inte minst den nya digitala tekniken faktiskt kommer att innebära bättre möjligheter att kontrollera hur godset går. Dessutom är det viktigt att den som köper transporter använder sig av Fair Transport och certifierade bra svenska åkerier, som följer reglerna och som inte struntar i att ha kollektivavtal eller att ha den senaste modellen på fordonen, som klarar klimatkrav. Ansvaret är naturligtvis delat. Det finns dock ett problem, och jag vill passa på att ta upp det när jag nu har möjlighet att debattera med Sverigedemokraterna och Thomas Morell. Thomas Morell har väldigt ofta många synpunkter, fru talman, på vad som ska göras för att det hela ska bli bättre. Problemet är att alla dessa förslag har genomförts under en socialdemokratiskt ledd regering. Under den tid då jag har varit infrastrukturminister har vi fått sanktionsavgifter, beställaransvar och klampning, och vi har fått igenom ett mobilitetspaket. Men Thomas Morell vill ju som gammal moderat politiker att det ska vara en moderatledd regering och att Ulf Kristersson ska bli statsminister. Jag vet inte för vilken gång i ordningen som jag frågar det här. Men jag vill ändå passa på att göra det även denna gång. Kommer Sverigedemokraterna någon gång att ställa krav på Moderaterna att genomföra några av de önskelistor som ni annars nu ser Socialdemokraterna genomföra i regeringsställning? Annars är det uppenbart att en röst på Sverigedemokraterna innebär att vi får en moderatledd regering som, precis som förra gången de hade regeringsmakten, struntar i både färdskrivare och kör och vilotidsregler. De tycker att poängen är att det ska vara transporter till så låga kostnader som möjligt. Vi ska inte ha fackliga organisationer som håller på. "Protektionism" tror jag att någon moderat kallade det i något sammanhang. Vi har faktiskt kommit en bra bit på väg under de här åren när vi har haft en annan regering som har skapat ordning och reda och framtidshopp inom svensk åkerinäring. Jag hoppas och tror att vi kommer att få se en starkare svensk åkerinäring när allt fler ungdomar nu söker sig till transportprogrammen, tack vare Svenska Truckers och en del andra program. Jag känner därför framtidshopp men också oro när Sverigedemokraterna uppenbarligen ändå tycker att det är helt rimligt att vi ska ha en moderatledd regering som inte är beredd att göra någonting. I själv sakfrågan finns det regler som i dag är tillämpbara vid manipulation av färdskrivare. Jag har inga bekymmer med att arbeta för att de också ska skärpas. En utgångspunkt för detta regelverk är när vi får nya smarta färdskrivare på plats. Lagstiftningen och reglerna på både svensk och europeisk nivå behöver då anpassas till de nya tekniska förutsättningar som finns. Vi ska skapa ordning och reda på de svenska vägarna.
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet! Statsrådets minne sträcker sig knappt mellan två interpellationsdebatter. Jag har sagt det åtskilliga gånger förut, och jag säger det igen: Dessa frågor kommer jag att driva så länge jag står upp. Vi måste ha en transportnäring som fungerar. Och när det gäller statsminister jobbar jag för att få Jimmie Åkesson som statsminister. Då är problemet löst, eller hur? Låt oss gå tillbaka till sakfrågan i stället. Vi har bekymmer med att färdskrivare manipuleras ute på våra vägar. Detta sätter systemet ur funktion. När förare sitter och kör alldeles på tok för länge utsätts människor för fara. Det här slår undan benen för den seriösa åkerinäringen. Regeringens egen myndighet har lagt fram ett förslag om hur man ska komma till rätta med det här genom att skärpa lagstiftningen, men regeringen säger nej. Man får ta sig för pannan. Jag förstår att man inte har koll på läget när man svarar på en interpellation om manipulerade färdskrivare med att man har infört en lagstiftning som innebär förarna inte får ta sin veckovila i hytten. Det har inte alls med sakfrågan att göra. Man sover precis lika bra i hytten på en lastbil alldeles oavsett om färdskrivaren är manipulerad eller inte. Det är inte där problemet ligger. Problemet är att man sätter systemet ur funktion. Den smarta färdskrivare som statsrådet har alldeles för stor tilltro till är nog en av de dummaste apparater som någonsin har skruvats in i ett fordon. Den är så lättlurad att det nästan är löjeväckande. Stör man signalen till den får man precis det resultat som man vill ha. För 30 000 kronor får jag in utrustning i bilen som gör att jag kan fjärrstyra färdskrivaren. Jag får den vila jag behöver, och jag får den rast jag behöver, trots att jag sitter och kör bilen. Det enda sättet att komma åt det här är att ta dem som manipulerar färdskrivarna med fingrarna i syltburken. Då måste man se till att få ut kontrolltjänsterna på vägen. Det är inte lönt att komma en dag efter, eftersom bevismöjligheterna i de allra flesta fall då har försvunnit. Man måste ta fordonen på vägen så att man kan bevisa att föraren har begått ett brott. Man kan då ta fordonet och utrustningen i beslag. Ett sådant förslag har Transportstyrelsen kommit med, men regeringen säger nej. Ärligt talat förstår jag inte detta. När vi ändå diskuterar förare som sitter och kör för länge vill jag ta upp att tullen i snitt tar två drogpåverkade förare i veckan i hamnarna i södra Sverige, vilket man har larmat om flera gånger. Förarna har till och med narkotikan upplagd på förarbordet i hytten så att de ska palla med att köra hela vägen upp till Norrland, lossa bilen, lasta upp och ta sig ned igen. Det här är verkligheten. Regeringen är kraftlös när det gäller att komma åt det här. I stället kommer det en massa konstiga argument om vem som ska bli statsminister. Det är väl fullständigt ointressant. Statsrådet har makten i sin hand i dag. Försök att få lite verkstad!
Fru talman! Försök att få lite verkstad, sägs det efter att vi har haft den mest omfattande tiden av reglering av svensk yrkestrafik i svensk historia. Det gäller klampning, som inte fanns tidigare. Först var det 24 timmar och sedan 36 timmar. Det gäller sanktionsavgifter, som höjts i flera led och vidgats i ändamålet. Nu har vi Europas högsta sanktionsavgifter. Det gäller beställaransvar, som nu dessutom skärps ytterligare till följd av mobilitetspaketet. Det gäller öronmärkta resurser för kontroll av cabotagetrafiken, generellt ökade resurser för Transportstyrelsens kontroller av cabotagetrafiken och en utredning om yrkestrafikinspektion. Vi har vidare fått ett mobilitetspaket på plats, genomdrivet i Europa efter år av tuffa debatter. Nu implementeras det, trots att Sverigedemokraternas partikamrater i Polen och Ungern - i Lag och rättvisa och vad de nu heter - har gjort allt de kunnat för att försöka stoppa det här. De har till och med gått till EU-domstolen. De har gjort detta utan att Sverigedemokraterna på vår nationella nivå har höjt en enda kritisk röst mot dessa försök. Vi har på europeisk nivå och i Sverige ändå lyckats genomdriva en omfattande omreglering av yrkestrafiken. Det här innebär att vi nu ser ett framtidshopp. Jag var nyligen på ett transportprogram i Oskarshamn som hade varit "översökt". Man ville bli lastbilschaufför. Extra kul var att hälften var tjejer. De hade tittat på Svenska Truckers och hade träffat åkare som sa att de var beredda att anställa dem. De såg att det faktiskt fanns en näring i Sverige som äntligen kunde börja andas lite livsluft. Detta sker tack vare att vi nu börjar jämna ut konkurrensvillkoren från den tid då Thomas Morell själv var moderat. Man drev igenom hela den laglöshet i Europa då löner och avtal skulle pressas ned. Det skulle vara fria frakter över hela EU. Nu börjar vi komma ifrån den ordningen. Vi får lite ordning och reda i yrkestrafiken, tack vare att vi haft en socialdemokratiskt ledd regering sedan 2014. Då är det inte ointressant vem som är statsminister, vilket Thomas Morell tycks tro. Det faktum att Thomas Morell ändå är beredd att kämpa för att det ska bli en blåbrun regering, oavsett om det är Kristersson eller Åkesson som blir statsminister. Det får säkert valresultatet utvisa. Men hittills har jag inte sett en enda lista på vad man gemensamt ska göra för yrkestrafiken. Det har jag ändå efterlyst i ganska många debatter och tänkt att någon gång borde det gemensamma debattskrivandet komma till skott så att väljarna får reda på att det som Thomas Morell säger i talarstolen, fru talman, inte bara är något som han själv tycker utan något som Sverigedemokraterna tycker eller kanske till och med något som man har möjlighet att driva i riksdagen vid ett regeringsskifte. Jag ser inga sådana signaler. Den signal jag får när jag träffar åkeriföretag eller fackföreningsrörelsen är att den enda garant för att någonting ska hända på det här politikområdet är att vi socialdemokrater fortsätter ta ledningen för dessa frågor, för det är nu det har hänt. Det är nu man ser att vi vidtar åtgärder oavsett om det handlar om sanktionsavgifter eller klampning. Nog är det så att Thomas Morells misstro mot ny teknik är väldokumenterad här i kammardebatten. Men jag tror ändå att vi med nya smarta färdskrivare, nya digitala lösningar och inte minst med gps-markering kan hitta bättre sätt att ha kontroll på yrkestrafiken, men också med fler kontroller på väg, var så säker. Det är därför vi har öronmärkt resurser så att poliser ökar kontrollerna. Det är i några fall en ökning med 470 procent. Det är en bra bit. Jag vill gärna se fler kontroller. Det behövs för att vi ska få ordning och reda i yrkestrafiken.
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet! Det är lite intressant. Statsrådet säger att antalet kontroller på väg har ökat med 400 procent. Men hur men hur många är de till antalet? Det räcker med att anställa två personer till så kan du fördubbla den siffran. Kom igen nu! Det är en alldeles på tok för liten skara ute på vägen som gör kontrollerna. Det gör att de som manipulerar och bryter mot regelverket kan göra det på affärsmässiga grunder. Det är ingen som sätter stopp för det. Det är för få människor som gör kontrollerna. Fru talman! Nu ber jag om ursäkt för språket. Jag citerar en tidningsartikel. Man ställde frågan till en av mina gamla kollegor: "Vad har då hänt i praktiken sedan Transportstyrelsens framställan? Inte ett skit, säger en bilinspektör vi talar med." Det kommer direkt från dem som har jobbet att försöka stävja fusket på vägen. De känner inte stödet från regeringen. Det är lite lustigt att statsrådet säger att åkerinäringen helst vill ha en socialdemokratisk regering i fortsättningen. Den bilden får inte jag. Jag har ett ganska stort kontaktnät inom åkerinäringen. Jag vet också att det är många som tittar på debatterna. Statsrådet kanske ska ha en något annorlunda framtoning i debatterna framöver för att öka trovärdigheten i resonemanget. Alla som har kontakt med verkligheten därute och vet hur transportnäringen fungerar vet under vilka villkor de seriösa företagarna kämpar. Det handlar som hur stora möjligheter som de som sätter i system att fuska har. De åtgärder som regeringen har kommit med har varit tämligen verkningslösa. Ta bara beställaransvaret. Det höll inte juridiskt. Vad hjälper vinterdäckskrav när ingen kan lagföra dem som är ute på vägen och kör med dåliga däck? Så här skulle vi kunna fortsätta om jag bara hade haft talartid kvar.
Fru talman! Tack, Thomas Morell! Jag konstaterar att Sverigedemokraternas ton blir allt hårdare och grinigare i takt med att opinionsläget försämras och att vi ändå fortskrider med förändringarna och förstärkningarna på yrkestrafikens område. Jag hade hoppats och tänkt att det hade varit bra om vi hade fått en bred politisk samsyn i Sverige om att främja yrkestrafiken, ha ett genomslag för fair transport och se till att fler söker sig till transportprogrammet. Det handlar om att se till att man får lite framtidsoptimism som åkare när man inte konkurreras ut av utländska åkare som har dumpade löner eller usla sociala villkor. Jag märker att många ändå ser att det har skett en dramatisk förändring. Jag är också ute på besök och träffar både bilinspektörer och poliser som säger att det är väldigt bra att vi nu har de nya reglerna. Vid mitt senaste besök visade mig polisen faktiskt den senaste utstationeringsdeklarationen. Det är den jag håller upp här. Man kan på plats redan från dag ett kräva en utstationeringsdeklaration. Det blir hårda böter om de inte har det. Utstationeringsdeklaration, för dem som följer den här debatten, innebär att man har möjlighet att också från fackföreningsrörelsen fråga: Hallå, vilka avtal finns här? Vilka löner finns här? Det handlar om att vi inte längre ska ha en situation likt den vi haft där polska, ungerska och litauiska chaufförer åkt med usla löner och på usla arbetsvillkor på våra svenska vägar. De har kunnat köra veckovis, bo månadsvis, i sina lastbilar och konkurrera ut svensk åkerinäring. Det är slut på det nu. Det är nu vi ändrar förutsättningarna. Det är nu vi systematiskt i Sverige och i Europa arbetar för att skapa en anständig transportsektor. Det är vad killarna och tjejerna som jag träffade i Oskarshamn kunde känna. Det finns lite framtidshopp och tro att tiden som lastbilschaufför inte längre är att bo i en hytt på en parkering med dålig lön utan att det är ett ganska kul och spännande jobb med att hålla hela Sverige och hela Europa rullande.